Herr talman! Det är sällan som verksamheten i ett utskott i Sveriges riksdag beskrivs med rubriken »Utskott på villovägar» på ledarsidan i en större dagstidning, men nu har det skett. Med tanke på det anseende som utskottsarbetet i Sveriges riksdag sedan gammalt har och med tanke på den måttfullhet och balans som den aktuella tidningen gjort sig känd för genom åren, måste rubriken och innehållet i tidningens ledare betecknas som en synnerligen stark kritik mot bevillningsutskottets betänkande nr 56. Herr talman! Har man som riksdagsledamot under några år någorlunda väl lärt känna bevillningsutskottet och därigenom bibringats en allt större respekt för dess verksamhet och för dess betänkanden och yttranden blir man minst sagt överraskad. Det gäller vårt lands under 1960-talet kanske allra största problem, alkoholproblemet. Denna samhällsfråga är en av de mest svårlösta och mest komplicerade som vi har. Regeringen har på riksdagens begäran tillsatt en utredning, den alkoholpolitiska utredningen, med uppgift att bedriva ett omfattande, allsidigt och förutsättningslöst utredningsarbete och att på grundval av detta framlägga förslag till den framtida svenska alkohol politiken. Det är ett stort och komplicerat samhällsproblem, som bäst löses genom en samlad reform bestående av ett flertal åtgärder vilka inbördes korresponderar med varandra. Trots detta vill utskottet förorda en isolerad åtgärd, som kan uppfattas som ett misstroende mot inte bara regeringen utan också riksdagen i övrigt. Dessutom ändras förutsättningarna för det pågående utredningsarbetet, något som måste vara olyckligt. Utskottets handlingssätt är i sanning förbryllande, och så mycket mer förbryllande synes mig utskottets hemställan att övriga aktualiserade frågor bör övervägas av den alkoholpolitiska utredningen. Varför denna inkonsekvens — eller skall det ses som ytterligare ett uttryck för de ändrade principerna? Men skall då inte riksdagen kunna förorda en isolerad åtgärd under ett pågående omfattande utredningsarbete? Självfallet kan det i vissa fall vara lämpligt, men den föreslagna åtgärden att förbjuda reklam för spritdrycker är olämplig av flera skäl. För det första råder det mycket delade meningar om reklamens verkningar — inte minst på detta område, vilket ju också redovisats av den utredning som i flera år enbart utrett frågan om alkoholreklamen. För det andra är det vanskligt att i ett modernt samhälle nied positiv inställning till konkurrens mellan olika producenter förbjuda ett av de väsentligaste konkurrensmedlen. Vidare innebär den konstitutionella konflikt, som enligt många kan uppstå mellan det föreslagna reklamförbudet och tryckfrihetsförordningen, att kammarens ledamöter allvarligt måste överväga sitt ställningstagande. Det är heller inte belagt att det föreslagna reklamförbudet skulle ha en nykterhetsfrämjande effekt. Utskottsmajoriteten har också genom sina formuleringar i betänkandet belyst denna tveksamhet. Herr talman! Ytterligare skäl kan redovisas, men flera talare har berört dessa och gjort det utförligt. Jag har bara velat belysa den tveksamhet som råder om den föreslagna åtgärden och som starkt talar för att kammaren bifaller reservationen 1. Emellertid vill jag uttala förståelse för dem som i nykterhetsfrämjande syfte finner spritdrycksreklamen stötande, även om jag blev något överraskad över herr Engkvists uttryckssätt, när han = talade om »ohämmad reklam». Men de som nu företräder den absolutistiska linjen och som engagerat och ambitiöst verkar för ett nyktrare svenskt samhälle måste överväga värdet av en helhetslösning som baseras på ett grundligt utredningsarbete och därmed än bältre vetande om hur vi gemensamt skall komma till rätta med det komplicerade alkoholproblemet. Jag menar med detta att även den, som inte säkert vet men som har mer eller mindre stark tro på att ett reklamförbud borde prövas, med gott samvete kan tillstyrka reservationen 1. Då följer vi vedertagna principer i riksdagsarbetet samtidigt som möjligheter till ytterligare vetande om spritreklamens verkningar erbjudes. Jag hade tänkt sluta här, herr talman, men jag måste få bemöta herr Wiklund i Stockholm på en punkt. När herr Wiklund i Stockholm berörde frågan om skadeverkningarna ställde han den retoriska frågan: Tror någon att vinagenterna skulle verka som några jultomtar? Jag frågar i min tur: Vill herr Wiklund underförstått påstå att vinagenterna vill verka för missbruk och indirekt skadeverkningar? Det är en mycket allvarlig beskyllning, särskilt som det i stället är så att den reklam som här avses gäller de kvalitativt bättre och därmed också dyrare dryckerna enligt principen: Drick mindre men bättre!

Herr talman! Min replik skall bli mycket kort. Jag vill bara säga till herr Wennerfors, att fria utläggningar från hans sida finner jag ingen anledning att bemöta.

Herr talman! Jag måste ha trampat herr Johansson i Trollhättan på en mycket öm tå, eftersom han till och med slår en yngre och mindre erfaren riks dagsman i huvudet med en äldre och, som man säger, »tung» riksdagsman och utskottsordförande. Jag framhöll, herr Johansson i Trollhättan, att jag genom åren hade bibringats stor respekt för bevillningsutskottets verksamhet. Med utskottet avsåg jag inte minst dess ordförande. Jag sade dessutom att jag blev överraskad över utskottets ställningstagande, och jag är fortfarande förbryllad över detta betänkande. Vidare förbehåller jag mig rätten att i denna talarstol framföra denna mening.

Herr talman! Jag tillhör dem — och det gör väl alla ledamöter i denna kammare — som är djupt bekymrade för det tilltagande alkoholmissbruket och de sig snabbt utbredande alkoholskadorna. Jag är också för egen del beredd att medverka till långtgående åtgärder i syfte att begränsa dessa skador, även om dessa åtgärder skulle innebära en frihetsinskränkning för den majoritet av medborgarna som inte har några alkoholproblem. Men, herr talman, fördenskull är jag inte beredd att biträda förslaget om ett reklamförbud sådant som detta nu är framfört, huvudsakligen därför att jag finner förslaget utomordentligt tveksamt i förhållande till vår tryckfrihetslagstiftning. Flera talare har i debatten varit inne på den frågan, djupast gick väl herr Johansson i Trollhättan in på den. Frågan har berörts även tidigare. Jag har frapperats av hur många på ett ganska lättvindigt och självsäkert sätt lämnat den fråga åt sidan som för mig är en huvudfråga. »Jag tror inte att det föreligger något hinder ur tryckfrihetslagstiftningssynpunkt att genomföra ett reklamförbud» — ungefär så har orden fallit. Denna fråga är, herr talman, en grundlagsfråga långt mer än en nykterhetspolitisk fråga. Det är en tryckfrihetsfråga, och den måste i första hand bedömas som sådan. Låt oss tänka oss in i vad som händer om vi genomför ett reklamförbud sådant det här är tänkt. Sedan bryter någon ändå mot detta förbud. I en tidning införes en annons som gör reklam för någon alkoholdryck. Vad skall man då göra? Ja, exklusivt ansvarig för den annonsens innehåll är enligt grundlagen tidningens ansvarige utgivare. Han kan emellertid inte ställas till ansvar, ty det finns i tryckfrihetsförordningen inte något förbud mot en sådan annonsering. Att då söka upp någon annan inblandad, i detta fall leverantören som reklamerar för sin vara, och utkräva någon form av ansvar, utdöma någon form av påföljd från denne strider såvitt jag kan förstå mot tryckfrihetsförordningens både anda och bokstav. Det skulle visserligen bli en påföljd i icke juridisk ordning: ett av staten helägt bolag skulle utmäta påföljden i form av vägran att vidare saluföra denne leverantörs produkter. Men är inte detta precis ett sådant kringgående av tryckfrihetsförordningens bestämmelser som förordningens upphovsmän lagt ned så mycken möda på att förhindra, när de med det ena uttryckssättet starkare än det andra inskärper att ansvar för tryckfrihetsbrott inte får utkrävas i någon annan ordning än den som är stadgad i grundlagen? Ingen annan än den som ålagts det exklusiva ansvaret får ställas till ansvar för sådana förseelser. Jag tror, herr talman, att det kan bli en mycket egendomlig och besvärande situation. Om vi i detta land hade haft vad vi saknar, en författningsdomstol, skulle en sådan bestämmelse utan vidare falla; den skulle helt enkelt inte tillmätas giltighet gentemot grundlagen. Flera talare har, som jag redan nämnt, ansett farhågorna för att vi skulle fatta ett mot grundlagen stridande beslut överdrivna eller helt ogrundade. Det finns emellertid auktoriteter som uppenbarligen är lika tveksamma som jag. I dagens nummer av tidningen Expressen finns en intervju med justitieminister Herman Kling, där han bl a. säger: »— — — så oklart som rättsläget är vill jag inte lagstifta om reklamförbud utan att man direkt säger ifrån i grundlagen att det är förbjudet. Därför krävs grundlagsändring.» Justitieministern är alltså på det klara med att ett reklamförbud av här ifrågasatt slag icke kan införas utan grundlagsändring. I varje fall är han på det klara med att han inte själv vill medverka till en sådan lagstiftning. Det leder såvitt jag begriper till att om kammaren bifaller utskottsmajoritetens förslag, blir detta mer eller mindre ett slag i luften. Någon proposition till nästa års riksdag är icke att vänta därför att det krävs, säger justitieministern, en samtidig grundlagsändring, och en sådan kan icke åstadkommas vid nästa års riksdag. Om det är brådska som är grunden för utskottsmajoritetens ställningstagande, att man vill ha fram en effektiv bestämmelse så snart som möjligt utan att avvakta resultatet av den alkoholpolitiska utredningen, torde det syftet därmed redan vara förfelat. Det lär inte kunna gå så fort. En grundlagsändring kan ju inte genomföras annat än genom ett bekräftande beslut tidigast vid 1971 års riksdag. Snabbare än så kan det inte gå, i varje fall inte — av det nyss citerade uttalandet att döma — så länge vår nuvarande justitieminister skall ha något inflytande på propositioner i sådana här frågor. Jag tror, herr talman, att det väl förtjänar att mycket allvarligt övervägas om ett reklamförbud i sådan ordning som här är tänkt verkligen kan förenas med vår tryckfrihetslagstiftning. Jag vill än en gång understryka, herr talman, att en grundton, en bärande princip, ja, man kan säga den bärande pricipen i vår tryckfrihetslagstiftning är att allt som icke är uttryckligen förbjudet, det är tillåtet. Det står till och med i tryckfrihetsförordningen att allting som inte är uttryckligen förbjudet i tydlig lag är tillåtet. Det är såvitt jag vet det enda ställe på hela lagstiftningsområdet där lagstiftarna här i landet har kostat på sig den något självironiska anmärkningen, att lagen inte bara skall finnas utan att den skall vara tydlig så att det inte kan råda någon tvekan om att den gärning, som begåtts, verkligen är illegal, innan man skall kunna utkräva ansvar enligt tryckfrihetsförordningen. I föreliggande ärende är det alltså inte fråga om att stifta någon lag alls, såvitt jag förstår, utan bara att genomföra en bestämmelse som ålägger ett statligt monopolföretag att utkräva det ansvar som staten såsom rättsvårdande organ själv enligt sina egna grundlagar skulle vara förhindrad att utkräva. Detta måste, herr talman, vara att kringgå tryckfrihetsförordningens bestämmelser och att bryta mot dess anda på exakt det sätt som grundlagsfäderna gjorde sig så mycken möda att för all framtid förhindra.

Herr talman! Den enda ostridiga definitionen av vad som menas med en kvällstidning är väl, att det numera är en tidning som utkommer på morgonen! Jag är inte heller så privilegierad att jag kan läsa Expressen eller någon annan tidning innan den är tryckt. Men den är tryckt — jag har den här — men den kanske ännu inte hunnit ut i riksdagens klubbrum. Det uttalande jag citerade är mycket kort, och jag kan upprepa det ännu en gång. Herr Kling säger: »Det har ju sagts mycket fram och tillbaka om den saken. Men så oklart som rättsläget är vill jag inte lagstifta om reklamförbud utan att man direkt säger ifrån i grundlagen att det är förbjudet. Därför krävs grundlagsändring.» Detta är vad justitieministern sagt, och det är såvitt jag förstår tveklöst. Men han säger — och det säger jag också — att det har pratats mycket fram och tillbaka och att rättsläget är oklart. Om man ser tillbaka på detta ärendes handläggning så skall man finna flera ställningstaganden både för och emot. Just därför är det enligt min mening förvånande att bevillningsutskottets majoritet på flera sidor behandlar denna fråga utan att snudda vid tanken att den skulle kunna ha någonting med grundlagen och tryckfrihetsförordningen att göra. Det kan inte vara obekant för utskottets ledamöter att det verkligen rått stor tvekan på denna punkt, att sakkunskapen varit oenig och att frågan väl förtjänar att övervägas innan man inför förbud eller vidtar andra åtgärder. Det är omöjligt att tvista om tidtabel len. Jag vet inte när alkoholpolitiska utredningen hoppas vara färdig, än mindre när den verkligen blir färdig. Det är möjligt att det kan hinna gå ytterligare en treårsperiod på detta sätt. Men klart står att även om det behov man vill tillgodose genom att fatta ett sådant beslut i dag är överhängande, så kommer det inte att kunna tillgodoses inom de närmaste åren — det förefaller uteslutet att en regering vars justitieminister har den anförda uppfattningen skulle komma att framlägga en proposition om reklamförbud utan att man samtidigt tar itu med en behövlig grundlagsändring.

Herr talman! Herr Wennerfors sade att alkoholen är vårt största sociala problem. Jag tror att han liksom jag hörde en av våra främsta experter på kriminologi säga just detta i går kväll. Det är av den anledningen jag har begärt ordet. Alkoholen är en olycka och ett ont. det vore bäst för mänskligheten, även för den del av mänskligheten som bor i Sverige, att alkoholen alldeles försvann. Den saken kan jag nu inte göra mycket åt och inte riksdagen heller. Men jag tycker att vad vi kan göra för att minska de tragedier som ideligen, varje dag året igenom, upprepas i hem och i offentliga sammanhang, det bör vi också göra. Fastän jag också har mina små dubier i fråga om det rent formella i den här saken, kommer jag därför att rösta för bifall till utskottets hemställan under punkterna 1 och 3 men däremot för reservationen punkt 2. Detta är sålunda bara en röstförklaring, herr talman.
Herr talman! Det har varit en mycket lång debatt om det föreliggande betänkandet, och det kan man väl förstå, eftersom däri behandlas motioner i tre olika frågor. Jag har lyssnat mycket noggrant hela tiden, inte minst på resonemanget om starkspritreklamen, och jag tror jag vågar säga att reklamens betydelse på det området är mycket starkt övervärderad. Såvitt jag vet köper svenska folket fortfarande mest renat brännvin. Ingen förändring har inträtt i det förhållandet, men ännu har jag inte någonstans sett en annons för användning av renat brännvin. Indirekt fick jag medhåll av herr Johansson i Trollhättan, när han sade att ingen tror att den som går in på systembolaget inte vet vad han vill ha. Ingen läser väl annonser för att komma underfund med vad han skall köpa. En trägen kund på systembolaget vet nog vad han vill ha. Ftt förbud mot reklam blir sålunda ett slag i luften. Det var intressant att höra att justitieministern har förklarat att han inte anser sig kunna lägga fram ett förslag om förbud, med hänsyn till den oklarhet som råder i denna fråga. Jag tror att han har fullkomligt rätt. Därför spelar det ingen roll vilket beslut kammaren fattar i dag. Det blir ändå ingenting gjort på grund av frågans oklarhet. Anledningen till att jag begärde ordet är naturligtvis den fråga som behandlas under punkten 3. Som alla känner till, kommer jag från Sveriges mest fruktproducerande län, och jag är huvudmotionär i frågan om tillstånd att tillverka cider. Utskottet skjuter denna fråga mycket lätt ifrån sig. Det framhålles i betänkandet att finansminister Sträng år 1963 tog avstånd från vad 1959 års utskänkningsutredning hade föreslagit. Sedan säger man att något nytt inte har framkommit. Då satt jag naturligtvis och väntade på att utskottet skulle redogöra för vilka nya problem som hade dykt upp och som hade medfört att utskottet vidhåller samma ståndpunkt som tidigare. Herr Wiklund i Stockholm var den som gjorde det allra lättast för sig. Han sade att han utan motivering avstyrkte motionsförslaget. Det är ju ett enkelt och bra förfarande. Då slipper man ju motivera någonting. Jag hyser den uppfattningen, herr talman, att utskottet här står fast vid sitt tidigare motstånd bara för att få spela den ståndaktige tennsoldatens roll. Jag har många gånger förklarat att jag anser att vi genom upplysning skall klargöra för människorna den skada som de kan förorsakas om de använder för mycket starksprit. Jag har därför i kammaren åtskilliga gånger framfört den synpunkten att man skall försöka få människorna att gå över till alkoholsvagare sorter. Jag vidhåller min uppfattning, och jag är inte ensam om den. Det har nämligen gjorts en förnyad framställning från hela Skåne — framför allt från mitt eget län men även från Malmöhus län — där man vet vad detta skulle kunna betyda, inte bara för yrkesfruktodlarna utan även för hemträdgårdarna. De som hade sina vägar ut till Bromma i Stockholm i fjol såg hur det stod till i fruktträdgårdarna. Där låg ett tredubbelt lager äpplen. Ingen människa kunde sätta sin fot någonstans utan att trampa på äpplen. Det fanns ingen möjlighet att sälja dem och få någonting för dem. Det har sagts i debatten här att cidern särskilt skulle vara till för ungdomen. Jag har aldrig påstått det, vare sig i motionen eller från denna plats, och ingen annan har gjort det heller. Men så länge man tillhandahåller öl åt ungdomen och tar detta relativt lätt, bör man inte försöka uppmobilisera några särskilda skäl för åsikter att cidern skulle innebära någon fara. Jag tror för min del att anledningen till motståndet mot cidern bara är att man inte vill tillåta den. Jag anser för min del att man borde kunna göra litet till gagn även för fruktodlingen i vårt land. I andra länder brukar man försöka stödja fruktodlingen. Jag vill klart deklarera, för att ingen skall kunna missförstå mig på denna punkt, att detta inte är den allra viktigaste åtgärden för att stödja fruktodlingen. Det finns många andra. Vi har framför allt satsat miljoner för att bygga upp ett ordentligt försäljningsväsen, och vi anser att vi har lyckats med detta. Vi har en ökad tillverkning av must — förlåt, herr talman, man säger inte must nuförtiden utan man säger juice, för att det låter finare, och det har vi heller ingenting att invända mot. Men jag kan inte med bästa vilja i världen förstå varför man inte skulle kunna gå oss till mötes genom att ge oss rätt att även tillverka cider. Det är ingenting som förstör människorna, det vet jag lika säkert som att jag står här. Man har i utskottsutlåtandet utan vidare avstyrkt förslaget om rätt att tillverka cider. Utskottet menar att man inte skall ha den rätten. Jag tycker för min del att man även från motståndarsidan kunde ha sträckt sig så långt, att man gått med på yrkandet i reservationen om att överlämna motionerna till den sittande alkoholpolitiska utredningen. Då hade både jag och motståndarna till mitt förslag så småningom fått besked från denna utredning om att antingen motståndarna eller jag hade rätt. I så fall skulle vi ha fått upplysning om den saken. Men inte ens det har man velat gå med på. Därför undrar jag, herr talman, om det möjligen kan bero på att man inte är säker på att alkoholpolitiska utredningen skulle säga att införande av rätt att tillverka cider skulle vara livsfarligt för den svenska ungdomen. Det är det inte. Jag har lika stor ansvarskänsla som vilken annan ledamot som helst i denna kammare och vill inte att ungdomen på något sätt skall fördärvas, och den blir inte heller fördärvad härigenom. Herr talman! Med denna motivering ber jag att få yrka bifall till reservationen nr 3 i förevarande betänkande.

Herr talman! Debatten har varit lång, och det är inte min mening att ånyo gå in på detaljer, men jag vill anlägga några principiella synpunkter. Det är möjligt att reservanterna som står för reservationen 1 har pekat på någonting väsentligt när de åberopar, att den pågående utredningen i alkoholfrågorna bort föranleda att en delaktivitet inte nu begärs. Jag är också medveten om svårigheterna rent praktiskt när det gäller reklamförbud och tryckfrihet. Men resultaten av alkoholtillverkningen, alkoholreklamen och alkoholförsäljningen är sådana i vårt samhälle att jag anser att katastroflarm bör utgå, och då är den åtgärd som motionärerna och utskottet begär en försvarlig aktivitet. Alkoholkonsumtionen har blivit ett gigantiskt samhällsproblem. Alkoholen är som bekant ett dödande gift med återverkan på många områden. Det är inte nog med att den bryter ned och förkortar en individs liv, utan den medför förödande konsekvenser för vederbörandes familj och andra närstående samt för den samhälleliga människovården. Detta är så väl känt att aktivitet för nykterhet borde vara självskriven för varje politiker, och personligt avståndstagande från alkoholbruk förväntas av riksdagsmän, kommunalpolitiker, ledare av alla kategorier, ja, t.o.m. av idrottsmän och deltagare i olympiader. För min del hade jag helst velat förbjuda all tillverkning av starksprit. Jag är liksom herr Dickson medveten om att detta inte är möjligt, men jag skulle önskat att så vore fallet, ty jag tror det hade tjänat samhället. Potatis och brödsäd bör användas på annat sätt i en svältande värld än till framställning av alkohol. Jag har många gånger stått förvirrad inför AB Sveriges affärer på detta område. Jag hör folk tala om att man får in så mycket pengar i statskassan genom spriten, den ger ju skatteinkomster, men det måste vara en ytterst dålig affär. Spriten kostar oss oerhört mycket mer. Platserna på våra sjukvårdsinrättningar är inte flera — och det är dessutom så hård konkurrens om dem — än att de inte borde upptas av alkoholens offer. Därtill kommer alla sociala omkostnader. När det gäller reklamen kan jag förstå dem som säger att annonserna om olika spritsorter inte har bidragit till en ökning av konsumtionen. Jag är inte säker på att de har rätt, men jag medger att frågan tål att diskuteras. En sak tycker jag inte har kommit fram i denna debatt eller i debatten i Övrigt, nämligen att dessa annonser i pressen med bilder av buteljer och glas — annonser som bibringar oss den uppfattningen att alkoholbruket är en vanlig företeelse — bidrar till hela andan i samhället. Folk får omedvetet eller medvetet den uppfattningen att det »hör till» att dricka alkohol. En annan sak är att folk inte funderar så mycket över vad annonsen säger om att man bör köpa just den eller den sortens brännvin. Särskilt ungdomen får den uppfattningen att sprit hör till i de vuxnas värld och är en ofrånkomlig och ofarlig del av sällskapslivet, ja, till och med av livet. I detta sammanhang, fastän frågan inte diskuteras just nu, vill jag säga några ord om ölreklamen. Vi möter oupphörligen den lustiga annonsen, som egentligen inte är så lustig, med en bild av två herrar med deformerade näsor och i lumpiga kläder som hålls ihop av säkerhetsnålar. Den ene frågar när en öl smakar bäst och får svaret: »Hver gang», ett av de utländska uttryck som det svenska folket torde känna bäst till vid det här laget. Vad åstadkommer nu denna reklam? Jo, den lägger ett försonande skimmer över en förödande last. Det är enligt min mening mycket upprörande att reklamera på det sättet. Denna reklam är en fälla för vår ungdom. Den stimulerar till ökad alkoholförtäring och till uppfatt ningen att det är en vanlig företeelse att folk dricker alkohol. I detta sammanhang vill jag nämna ett par ord om herr Åkerlinds motion, som också tar upp frågan om tobaken. Barnens rökvanor i vårt land är ju mycket alarmerande. Vi måste fråga: Vad kommer rökningen, som breder ut sig i allt tidigare åldrar, att kosta dessa unga rökare i framtiden, och vad betyder den i samhällets budget för hälsovård? Det är ett skrämmande perspektiv. Nu möter vi också en oerhört omfattande reklam för tobak. Jag har mycket svårt att värja mig för tanken att det egentligen är en brottslig verksamhet som bedrivs, och jag har häpnat över att det under det gångna året till och med hänt att i våra reguljära flygplan iSverige reklam för tobak har förekommit, t.ex. genom gratisutdelning av rökverk. Även här vill jag uttala min vädjan till mina kolleger riksdagsmännen att snarast lägga bort bruket av tobak för alltid. Jag hoppas att min vädjan inte är förmäten. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan under punkt 1.

Herr talman! Man har försökt påstå att skillnaden mellan utskottsmajoritetens förslag och högerreservanternas förslag är mycket stor. Jag kan inte finna att det föreligger någon väsentlig skillnad dem emellan.

Utskottsmajoriteten vill dels förbjudå starkspritreklamen omedelbart, dels hänskjuta frågan om reklamen för öl och vin till alkoholpolitiska utredningen. Det är skillnaden — och den är som synes inte stor. Nu verkar det som om man på vissa håll — jag förmodar av politiska skäl — vill framhålla högerpartiet som ett parti som pläderar för spritreklam. Det gör vi nu inte. Personligen har jag samma uppfattning som herr Nilsson i Agnäs, att starkspritreklamen är farlig. Men jag tror inte att den är farligare än öloch vinreklam. De som arbetar med alkoholskadade här i landet har deklarerat att vissa ölreklamkampanjer har haft mycket negativ effekt. Alla minns vi väl också den stora ölkampanj som pågick i våras.

Herr talman! Jag har velat deklarera denna min uppfattning. Eftersom jag — i likhet med de allra flesta här i salen — är emot reklam för alkoholhaltiga drycker kommer jag givetvis att rösta med utskottet när det gäller förbud mot starkspritreklam.

Jag har, trots att jag inte är en lika framstående riksdagsman som utskottsordföranden eller ens har samma erfarenhet som herr Wennerfors, tillåtit mig att väcka en motion i denna fråga. Denna motion tillhör dem som nu har tillstyrkts av utskottet, och jag kommer därför givetvis att i detta avseende rösta för utskottets hemställan. I min motion har jag även yrkat att man skall försöka stoppa reklamen för tobak och alkohol samt de olika for merna för begynnande narkotikareklam. Den del av motionen som avser tobaksoch narkotikareklamen kommer så småningom att tas upp i ett utlåtande från andra lagutskottet. Vad jag i detta sammanhang framför allt vill understryka är vikten av att man verkligen försöker komma till rätta även med den indirekta alkoholreklamen, som herr Eriksson i Bäckmora tidigare mycket vältaligt redogjorde för och som är mycket allvarlig.

Herr talman!

Det nya som har tillkommit efter det att motionerna väckts är ju den arbetsgrupp som socialstyrelsen tillsatt för att utreda frågan. Vi är också medvetna om att många av de enskilda vårdhemmen fyller en uppgift i en tid då efterfrågan på vårdplatser är större än tillgången. Vi vet att det finns hem som fyller högt ställda krav och som är ett värdefullt komplement till samhällets egna vårdinstitutioner. Ett faktum är dock att det i dag existerar en hel flora av vårdinrättningar av skilda slag och med olika benämningar, som inte uppfyller kraven på vad vi menar men en god vård. Inte sällan kan man i pressen finna skakande skildringar av hur åldringar och sjuka vårdas i bristfälliga lokaler och av personal som inte fyller måttet när det gäller utbildning och som dessutom ofta är alldeles för fåtalig. Att de nu gällande bestämmelserna beträffande kontroll och tillsyn inte är tillräckliga kan tydligt utläsas av det yttrande från länsläkare och socialvårdskonsulenter som socialstyrelsen infordrat och som refereras på sidan 3 i utskottets utlåtande. Svenska = landstingsförbundet, som också yttrat sig över motionerna, pekar på den starka utbyggnaden av speciellt långtidsvården och anser att detta kommer att minska behovet av enskilda sjukhem. Jag vill gärna i detta sammanhang vitsorda att den starka satsning på långtidsvården som pågår är av utomordentligt stort värde och att den på sikt väl kommer att minska efterfrågan av platser på enskilda hem. Men vi är alla medvetna om att det kommer att dröja ganska länge, innan man byggt i kapp det stora behov som finns. Under tiden måste man acceptera att det finns enskilda hem för olika behov. Men det måste ske en sanering av denna verksamhet. Det är nödvändigt att ställa sådana krav på enskilda hem när det gäller lokaler, utrustning, personal och vårdmöjligheter att vi med gott samvete kan hänvisa våra åldringar, våra långtidssjuka och andra som behöver en skyddad miljö till dessa.

Vi motionärer tror inte att man kan få till stånd en förbättring av de enskilda anstalterna, om inte samhället erhåller mera insyn i deras verksamhet och större möjlighet till medinflytande än som nu sker. Det är mot denna bakgrund som vi har motionerat om en översyn av de nuvarande bestämmelserna. Vi är givetvis mycket glada över den srundliga och välvilliga behandling som motionerna har fått i andra lag utskottet. I realiteten innebär väl utskottets skrivning att man har samma uppfattning som motionärerna och att skrivningen kan betraktas som i det närmaste en tillstyrkan av motionerna. Men vad vi framför allt avvaktar med stort intresse är vad den arbetsgrupp som socialstyrelsen tillsatt kan åstadkomma. Vi. hoppas innerligt att den skall kunna anvisa vägar, som gör det möjligt att på ett bättre sätt än hittills sörja för de grupper av medborgare som behöver hjälp och vård men som av olika anledningar inte kan beredas plats på de landstingsoch kommunägda institutionerna. Jag har givetvis, herr talman, icke något som helst annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, men jag har ansett det vara angeläget att framföra dessa motiveringar för de motioner som nu behandlas.

Herr talman! Med största intresse har man under sommaren och hösten kunnat följa utvecklingen i Biafra. Jag tror knappast någon har kunnat undgå att känna stark medkänsla för den lidande befolkningen, och vi har med tacksamhet noterat de hjälpinsatser som har utförts av Röda korset och Lutherhjälpen. Det är inte endast mycket storslagna personliga insatser som utförts, utan man har också kunnat tillskjuta ekonomiska belopp av icke obetydlig storlek. Man befarar nu emellertid inom organisationerna, att man kommer att bli tvungen att inskränka på hjälpsändningarna av den anledningen att de ekonomiska resurserna håller på att tömmas. För Biafra, och då i första hand för de svältande barnen, skulle ett avbrott av hjälpsändningarna komma att innebära förnyade lidanden. Av denna anledning framstår det som angeläget att vi i humanitetens tecken satsar de medel som behövs för ett fortsatt hjälpprogram. Med stöd av det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till hans excellens herr statsministern få rikta följande fråga: Är man från regeringens sida beredd att ställa medel till förfogande för att möjliggöra att den nuvarande hjälpverksamheten, som bedrivs av Lutherhjälpen och Röda korset, kan fortsätta?

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om jag avser att föreslå någon ändring i grunderna för fördelningen av det statliga partistödet. Någon ändring av grunderna för fördelningen av partistödet är inte aktuell.
Herr talman! Herr Grebäck har frågat mig, om det föreligger planer på att förlägga någon statlig förvaltningsverksamhet eller annan statlig verksamhet till Märsta.
Däremot kan det kanske bli motiverat med vissa konsekvensändringar i reglerna med anledning av det nya valsystem som är avsett att tillämpas vid riksdagsval fr.o.m. år 1970.
Som svar får jag meddela, att det för dagen inte föreligger några konkreta planer på en sådan lokalisering.
Herr talman! Jag tackar justitieminis.- tern för svaret. Egentligen är jag ingen vän av statligt partistöd, eftersom jag anser att det vilar på en demokratiskt bräcklig grund. Men när vi nu har ett sådant stöd, bör det göras så rättvist som möjligt. Ur den synpunkten var justitieministerns svar negativt, och det förvånar mig litet eftersom konstitutionsutskottet vid sin behandling av propositionen i detta ärende 1965 i sitt betänkande skrev att utskottet förutsatte »att fördelningsreglerna underkastas en förutsättningslös översyn, sedan nödvändig erfarenhet erhållits av deras tillämpning». Justitieministerns svar tyder på att han anser att man inte vunnit sådan erfarenhet ännu. Jag delar inte den uppfattningen, eftersom vi har haft ett val sedan dess, vilket medfört ganska bety dande ändringar i mandatfördelningen. Det tycker jag är en värdefull erfarenhet, som borde göra det nödvändigt med en Översyn. Jag hoppas därför att en sådan prövning på bred front kommer till stånd och att justitieministerns svar i dag inte omöjliggör en sådan prövning.
Herr talman! Nu gällande bestämmelser om partistödet infördes i slutet av år 1965 efter överläggningar mellan partiledningarna. Jag var själv med en tidig söndagsmorgon — om jag inte missminner mig — vid en sammankomst i herr Ohlins bostad på Norr Mälarstrand, och herr Ohlin angav då uttryckligen som en förutsättning att vi inte alltför snabbt skulle ändra vare sig fördelningsregler eller belopp. Jag tror också att jag har ett ganska gott stöd i vad berr Ohlin anförde i denna kammare tisdagen den 14 december 1965.

Herr talman! Det förefaller som om justitieministern lägger större vikt vid vad professor Ohlin sade vid nämnda tillfälle än vad konstitutionsutskottet har skrivit. I och för sig gläder det mig naturligtvis att justitieministern lägger så stor vikt vid professor Ohlins uttalande. Det är säkert i regel klokt att göra det. Men jag anser att man inte kan nonchalera vad konstitutionsutskottet då skrev, om att frågan skulle prövas förutsättningslöst när erfarenhet vunnits. Nu har man väl fått den erfarenhet som står att vinna. Jag vet inte vad man kan få för andra erfarenheter. Vi har ju haft ett val sedan dess, och jag tycker det är angeläget att man så mycket som möjligt rättar sig efter vad konstitutionsutskottet då skrev med adress till regeringen.
Herr talman! Partistödet beslöts i denna kammare den 14 december 1965. Det utgick första gången 1966, andra gången 1967 och tredje gången i februari 1968. Nu vill herr Sjöholm att vi med anledning av valutgången omedelbart skall ändra reglerna för partistödet, så att andra sådana skall gälla för 1969 och 1970. Därefter skall ytterligare ändrade regler gälla år 1971. En sådan ordning strider helt mot vad som sades i denna kammare och vad som förekom vid partiledaröverläggningarna om partistödet.
Herr talman! Nej, herr justitieminister, jag har inte föreslagit att man skall ändra reglerna för partistödet. Jag har bara undrat om det inte vore skäl i att pröva hur man skall göra dem mera rättvisa. Det är en rätt stor skillnad.
Jag vill inte vara tjatig, men jag undrar ändå varför man skulle sätta i gång en prövning av reglerna om man inte har en vilja att ändra dem.
Herr talman! Herr Thunborg har frågat mig, om jag avser att ta något initiativ i syfte att återinföra rätten till en betald hemresa per månad för personer, vilka till följd av arbetsanvisning från arbetsmarknadsstyrelsen erhållit arbete utom hemorten. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1969/ 70 föreslagit, att bidrag till hemresa skall kunna utgå även under de sex första månaderna. Ärendet kommer således upp i budgetarbetet, och min avsikt är att ställning till förslaget skall tas i statsverkspropositionen nästa år.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Svaret har emotsetts med största intresse av åtskilliga hundratal byggnadsoch anläggningsarbetare från länen norr om Dalälven, som nyligen börjat arbeta i södra Sverige eller står i begrepp att göra det. Jag beklagar emellertid att statsrådets svar åtminstone på kort sikt inte är särskilt hoppingivande. Både för de människor som jag nyss berört och för oss andra, som kommer i kontakt med folkomflyttningen inom landet, är det fullständigt ofattbart att man företagit den aktuella åtgärden vilken, för att citera nr 27 av Byggnadsarbetaren detta år, innebär »en klar och betydelsefull försämring för den enskilde». Jag hoppas verkligen att inte ens de som utarbetat de nu gällande bestämmelserna, såsom dessa utformas i arbetsmarknadsstyrelsens cirkulär A:1 av den 29 juli i år, förnekar att det finns ett behov för en förflyttad arbetare att en gång i månaden komma i personlig kontakt med sin familj och besöka sin hemort, där han kanske är engagerad i samhällslivet på olika sätt. Om de icke förnekar detta behov, borde statsrådet ta initiativ till att upplysa dem om den generella regel som styr de avtalsmässiga reseersättningarna och där det heter, att dessa ersättningar är individuella och således inte kan bakas in vare sig i lön eller i traktamente. Vad som begärs är som Byggnadsarbetareförbundet angivit en återgång till de regler som fastställdes den 7 oktober 1966 i cirkulär A:1 från AMS. Jag förstår inte riktigt varför man skall behöva vänta till nästa års statsverksproposition med en så enkel korrigering av en felaktighet.
Herr talman! Det är ju så enkelt, att riksdagen i våras beslutade om denna ändring efter förslag ursprungligen från arbetsmarknadsstyrelsen, godtaget av regeringen. Vad innefattade då detta förslag? Jo, det innefattade att man i stället för vissa bidrag — hyresbidrag och andra — bakade in reseersättningen i vad vi kallar ett bortavistelsebidrag. Detta skulle enligt arbetsmarknadsstyrelsen ge vissa administrativa vinster. Det skulle också för vissa grupper innebära en inte oväsentlig förbättring av bidragen. Men det har visat sig — och därvidlag skall jag ge herr Thunborg rätt — att förfarandet också har inneburit nackdelar för några, en sak som jag alltså inte bestrider och som inte heller arbetsmarknadsstyrelsen bestrider. Arbetsmarknadsstyrelsen har nämligen återkommit till detta problem i årets pe tita och begär nu att vi skall återinföra regeln om ersättning för en hemresa också under de första sex månaderna. Vi överväger alltså ärendet i vedertagen ordning. Och när herr Thunborg säger att mitt svar inte verkar så hoppingivande på kort sikt, skulle han kanske ändå ha tillagt att det är fråga om två månader och tio — eller möjligtvis elva — dagar innan det skapas klarhet på denna punkt, och vi brukar ju inte meddela resultaten av en pågående förhandling. Det kan också spela in att vi ännu inte har avslutat den förhandling som pågår under budgetbehandlingen. Vi är lika angelägna som någon annan, herr Thunborg, att det skapas hyggliga villkor för den arbetskraft som vi försöker stimulera till flyttning, så att den vill ta på sig olägenheten av att söka arbete utanför hemorten och därmed ge oss ökade möjligheter i storstadsområdena och på andra platser till en byggande verksamhet, till en expansion i näringslivet. De olägenheterna skall kompenseras, och det är vi intresserade av. Men det kan någon gång inträffa att en förändring av bestämmelserna för några enstaka innebär nackdelar. Och all right, då får vi försöka att så snabbt som möjligt justera saken, men frågan måste underställas riksdagen.
Herr talman! De farhågor som tidigare kommit till uttryck, nämligen att omarbetningen av reglerna snarare var gjord för att det hela bättre skulle passa datamaskinerna än för att kompensera dem som tvingas ta arbete på annan ort, har besannats genom vad statsrådet sade i sitt senaste anförande. Jag är klar över att två månader och tio dagar inte är någon lång tid det låter liksom litet bättre när statsrådet säger detta än när han använder den formulering som återfinns i själva frågesvaret. Men nu är det ju så, som statsrådet väl vet, att vi för byggnadsoch anläggningsarbetarna har ett minusområde norr om en gräns från Dalälven till och med Värmland och ett plusområde söder därom. Statsrådet vet också att Väröbacka och Ringhals fordrar cirka 1 500 arbetare, som i stort sett kommer från de nordliga länen. Dessa är naturligtvis inte så pigga på att ta detta arbete, om deras bidrag inte blir större än det som utgår till en som är bosatt i exempelvis gävleområdet.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat, om jag observerat den allvarliga skärpningen av sysselsättningskrisen i Jämtlands län med anledning av friställning av 121 arbetare från kraftverksbyggena i Stensjöfallet och Kvarnfallet. Varsel har i god tid lämnats om nedläggningen av de nämnda arbetsplatserna. Arbetsförmedlingen har redan börjat arbetet med att förbereda omplacering av arbetskraften. Möjligheterna att finna arbetserbjudanden för de yngre bedöms som goda. För de äldre är situationen mindre gynnsam. I den mån arbete inte kan beredas dem i öppna marknaden avser länsarbetsnämnden att övergångsvis erbjuda dem beredskapsarbete.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min frå ga. Jag vill först säga att han har alldeles rätt beträffande varsel. För atl klarlägga förhållandena vill jag endast tillägga att jag i min fråga inte riktat någon anmärkning på den punkten mot arbetsgivarna i detta område. Jag är emellertid litet besviken på inrikesministerns sätt att besvara min fråga. Han betraktar tydligen detta som ett rutinproblem — något som tillhör det vanliga. Bakgrunden till att dessa 121 arbetare mister sina jobb från och med nyår är ändå att man upphör med kraftverksbyggena — kraftverken är färdiga — och det har ju alla haft kännedom om. Vad som gör problemet så allvarligt är att det inte finns några arbetstillfällen i detta område. Detta gäller inte bara i de aktuella kommunerna och deras grannskap utan det gäller hela länet. Den 14 oktober fanns 928 arbetslösa i länet, och bland de friställda är medelåldern ganska hög, vilket gör att ett ganska begränsat antal kommer att kunna omplaceras. Något som gör denna fråga särskilt angelägen och gör oss i länet mycket irriterade är att antalet arbetslösa och antalet friställda måste ses mot bhbakgrunden av det förhållandet, att vi från vårt län har mistat 8 010 personer tnder de senaste fem åren. Vi är alltså inte särskilt glada åt dylika händelser. Vi måste säga oss att vi nu har kommit i den situationen att den nödvändiga samhällsservicen hotas. Vi måste kräva åtgärder, vilket har varit ett allmänt önskemål från alla politiska grupperingar i mitt län i samband med dessa friställanden. I de flesta ekonomiska resonemang framhålles att näringslivsrationalisering och urbanisering är förutsättningar för värt snabba ekonomiska framåtskridande. Det kanske är riktigt, men man frågar sig varför vissa områden och vissa enskilda, som drabbas av friställanden och dylikt, skall bära så stora bördor som de i verkligheten får göra. På denna punkt måste samhället göra mer. Jag vill säga till inrikesministern att även om dessa problem är stora -— det vill jag hålla med om — börjar vi i vårt län nu bli otåliga. Vi vill se konkreta åtgärder med det snaraste. Jag tror att inrikesministern måste vara bättre rustad när han möter vårt landstivg den 6 november, då hela laudstinget kommer för att göra uppvakiuirg i denna allvarliga fråga.

Herr talman! Det är alltså inte obekant för herr Jönsson i Ingemarsgården att Jämtlands läns landsting kommer till Stockholm nästa vecka. Jag tror det är 35 landstingsledamöter, en stor tjänstemannastab och landshövdingen. Jag kan tänka mig att det blir ungefär 50 delegater. De har för mycket länge sedan begärt att få sammanträffa med regeringen — med statsministern, finansministern, de statsråd som handlägger näringspolitiska och lokaliseringspolitiska frågor och kanske-även andra — för att diskutera det allvarliga läge i vilket Jämtlands län befinner sig. Detta har statsministern sagt ja till och vi andra har självfallet inordnat oss, tidsmässigt m.m., under det beslutet. Herr Jönsson vill alltså att vi skall beröva den debatten all eventuell fräschör. genom att nu diskutera alla de problem som rör Jämtland. Han har ju endast ställt en enkel fråga, huruvida jag observerat att 121 man har blivit friställda från två kraftverksbyggen och frågat vad vi tänker göra i anledning därav. Dessa friställanden medför i och för sig en skärpning av sysselsättningsläget, men ett svar som berör : alla dessa problem skuile bli mycket omfattande och inte ligga inom ramen för vad man ursprungligen tänkt sig med enkla frågor.
Herr talman! Jag har full kännedom oni att landstinget begärt denna uppvaktning i god tid, men den har uppskjutits flera gånger under höstens lopp, varför regeringen inte gett oss tillfälle att framträda tidigare. Datum för landstingets uppvaktning blev känt först efter det att jag hade framställt denna fråga. Uppståndelsen kring denna friställning tycks alltså ändå haft en gynnsam effekt. Det är givet att det är ett stort grepp ati ta upp frågan för hela länet, men bakgrunden var att när länets situation var så allvarlig borde även en friställning av 121 arbetare föranleda ett liter mer konkret ställningstagande tiil hur man ville lösa problemet. Det finns ändå exempel på åtgärder av mer begränsad natur som skulle kunna vidtas. Emellertid får jag väl besked i saken den 6 november i samband med uppvaktiningen.
Herr talman! Jag har i mitt svar konkret visat hur vi tänker ordna det för de 121 arbetarna. Vad begär kerr Jönsson i Ingemarsgården därutöver?

Herr talman! Herr Thunborg har frågal mig om jag vill medverka till sådan ändring i bestämmelserna för beviljande av arbetstillstånd för invandrare från andra än de nordiska länderna att tillståndet efter viss tidsperiod, t.ex. ett år, inte blir bundet till viss bransch. Svaret är ja. I en lagrådsremiss den 4 oktober i år föreslås att sådan yrkesbegränsning av arbetstillstånd inte längre skall vara obligatorisk, och i proposition nr 142, som lämnades till riksdagen för ett par dagar sedan, ges riktlinjer för tillämpningen, vilka går ut på att arbetstillstånd för den som har arbetat här minst ett år i regel bör meddelas utan yrkesbegränsning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. Jag har inte bara formell utan verk Iigen reell anledning till ett tack, eftersom svaret är ett entvdigt ja. Det är självklart att hade proposition nr 142 förelegat hade inte frågan ställts, eftersom i densamma föreslås den förändring av arbetstillståndens yrkesmässiga begränsning som jag i min fråga ville aktualisera. För mig återstår således bara att tacksamt notera att man har tagit hänsyn till de synpunkter på detta problem som Landsorganisationen uttryckte i sitt remissyttrande till utlänningskommissionen. Får jag, herr talman, vidare uitrycka förhoppningen att ansökningar om arbetstillstånd från icke-nordiska invandrare under tiden fram till den 1 juli nästa år handläggs i den anda som präglar de nya bestämmelserna.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat, om jag är beredd att medverka till sådana ändringar i bestämmelserna om statsbidrag till lantbruks-, trädgårdsoch lanthushållsskolor att femdagarsvecka kan införas vid dessa skolor utan att nämnda statsbidrag påverkas. Lantbruksstyrelsen hänvisade i sin anslagsframställning för budgetåret 1969/70 till en särskild skrivelse till Kungl. Maj:t om ändrade bestämmelser för statsbidrag till driftkostnaderna vid lantbrukets yrkesskoior med hänsyn till införandet av femdagarsvecka vid dessa skolor. Styrelsen har denna vecka kommit in med sitt förslag i ärnnet. Ärendet är således nu under beredning i jordbruksdepartementet. Jag vill tillägga att övergången till femdagarsvecka sker efter bestämmande av skolans ledning under tiden fram till den 1 juli 1970, då reformen med femdagarsvecka skall vara helt genomförd.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Jag tillåter mig dock att göra den bedömningen, att svaret mera är en redogörelse för gällande handläggning och nu gällande tågordning än något besked om huruvida statsrådet eventuellt är villig att medverka till att undanröja befintliga hinder för införandet av femdagarsvecka. Det sägs i svaret, att övergången »sker efter bestämmande av skolans ledning». Detta är nog riktigt, men den bestämmanderätten är ganska litet värd, om inte statsbidragsbestämmelsen ändras så, att man slipper förlora någon del av bidraget vid femdagarsveckans införande. Enär statsbidraget baseras på antalet elevdagar tappar man helt enkelt bort en sjättedel av statsbidraget, d.v.s. 16—17 procent, vid övergång från sexdagarsvecka till femdagarsvecka. Detta är självklart vad som händer i ett sådant fall, och det är ju rätt betydelsefullt. Ändå säger statsrådet: »Ärendet är således nu under beredning i jordbruksdepartementet.» Får jag, herr statsråd, tolka detta uttalande såsom en beredvillighet att undanröja den nu befintliga olägenheten?
Herr talman! Mitt svar visade att lantbruksstyrelsen redan för flera månader sedan insåg att detta förhållande kunde föranleda vissa förändringar. Nu har styrelsens förslag kommit, men jag föreställer mig att herr Larsson i Borrby inte begär att jag skall säga någonting om vad som skall ske vid en övergång innan ärendet hunnit beredas. Även herr Larsson redogjorde väl närmast för hur nuvarande bestämmelser verkar. Jag håller med honom. Det är dock möjligt, om undervisningen inte bedrives under sex utan bara under fem dagar i veckan, att vissa besparingar kan uppkomma. Den diskussionen vill jag emellertid inte gå in på i dag.
Herr talman! Jag begär givetvis inte ett direkt ställningstagande till detta, men om min fråga verkar pretentiös i sammanhanget vill jag säga att det väl ändå är på det sättet, att lantbrukssty relsen hade insett denna olägenhet redan ett år tidigare, varför det närmast är förvånande att olägenheten trots allt finns kvar.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat, om jag anser det vara försvarligt att ytterligare vänta med att för riksdagen framlägga förslag om en ny forskarutbildningsorganisation. Forskarutredningens förslag prövas i det pågående budgetarbetet. Jag kan därför inte nu redovisa några ställningstaganden.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för svaret, som synes mig positivt — ty jag får väl inte tolka talet om prövning på det sättet, att forskarutredningens förslag prövas bort och att det således inte blir någonting alls av det hela?

Kan man våga vänta det?
Herr talman! Herr Nordstrandh tolkade mitt svar med optimism. Herr Nordstrandh och hans parti har alltid haft en mycket sangvinisk inställning till statsfinanserna. Alla hoppas vi att vi skall ha råd till mycket. I budgetarbetet prövas naturligtvis kostnaderna för forskarutbildningen i helå sin vidd, men därmed är ingenting sagt om vad denna prövning kan leda fram till. Men den pågår, som sagt.
Herr talman! Kanske är min tilltro till vad ett socialdemokratiskt statsråd säger sangvinisk, men jag håller fast vid denna sangviniska tro till dess att jag får se resultatet av prövningen i departementet.
Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm har i en interpellation frågat mig dels om grundlagberedningens uppdrag att även utreda statschefens ställning i en republik kvarstår, dels om jag har någon egen tidtabell för arbetets bedrivande. Enligt direktiven till grundlagberedningen ingår det i utredningsuppdraget att ta upp statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati till prövning vid en total författningsrevision. Direktiven kvarstår oförändrade. Grundlagberedningens uppdrag innesluter alltså en prövning av och ett ställningstagande till frågan, om vårt statsskick i framtiden bör vara monarkiskt eller republikanskt. vill jag erinra om att grundlagberedningen enligt sina direktiv uppmanades att bedriva sitt arbete med största skyndsamhet för att möjliggöra en partiell författningsreform vid 1968 och. 1969 års riksdagar. Detta ytterligt pressade tidsschema har som bekant kunnat hållas. Vad gäller återstoden av grundlagberedningens utredningsuppdrag har det inte ansetts vare sig möjligt eller lämpligt att fastställa en detaljerad tidsplan. Jag förutsätter dock att arbetet inom grundlagberedningen kommer att bedrivas lika målmedvetet som hittills.

Herr talman! Jag vill till hans excellens herr statsministern framföra ett tack för det rejäla svaret. Jag har fått ett tillfredsställande svar på de två frågor jag har ställt. Jag vet att riksdagsbeslutet kommer att fullföljas. Jag har också fått veta att man förutsätter ati takten kommer att bli hög liksom den varit i den redan: beslutade delen av författningsutredningen. Herr Ohlin erinrade nyligen om att det tagit 15 år med denna del. Jag väntar inte att man skall behöva ha samma grundläggande utredningar för varje detalj i hela det stora författningskomplexet utan att det skall gå en aning snabbare. Jag känner mig lugnare nu när jag hört att statsministern är övertygad om att det kommer att gå snabbt. Det var litet oroande då beredningens ordförande yttrade sig. Kanske han inte har yttrat sig på det sätt som angavs — vi vet hur tidningarna är — men han yttrade sig som om detta var någonting som inte var så nödvändigt. Man fick då sina tvivel om att frågan skulle fullföljas på det sätt som riksdagen beslutat. Jag är tacksam för svaret och ser framtiden an med tillförsikt.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat finansministern, om han vill redovisa de principer, som tillämpas vid tillsättandet av parlamentariska utredningar. Frågan har Ööverlämnats till mig för besvarande. Huvudprincipen är att man väljer en sådan sammansättning som bäst främjar en lösning av de problem, som motiverat utredningen. Utifrån den principen är det i vissa fall önskvärt att samtliga stora riksdagspartier är representerade. I andra fall, speciellt i utredningar med representanter för olika intresseorganisationer eller med ett stort antal experter, kan det vara tillräckligt med någon eller några parlamentariska representanter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Det är naturligt och riktigt att man väljer den sammansättning som bäst främjar en lösning av problemen. Anledningen till att jag ställde denna fråga en gång i våras var att jag då tyckte mig märka — och jag har senare blivit stärkt i denna min uppfattning — en tendens till minskning av oppositionspartiernas representation i de nytillsatta utredningarna. Detta anser jag är mycket allvarligt. Med hänsyn till oppositinens arbetsförutsättningar är det inte ur någon synpunkt önskvärt att man försvårar möjligheterna för de i samhällsarbetet aktiva att få god insyn i de olika frågornas beredning och utredning. Deössutom har jag haft en känsla av att tendensen har varit att man särskilt på områden av politiskt intrikat natur i stället för parlamentariska utredningar har tillsatt s.k. expertgrupper eller delegationer. Regeringen har naturligtvis rätt att välja de metoder som den anser riktiga, men som vanlig enkel oppositionsriksdagsman vill jag framhålla att det borde ligga i regeringens intresse att se till att även oppositionen får möjlighet att följa frågornas beredning på ett tidigt stadium. Detta är en viktig fråga för det demokratiska system vi har, och därför har jag velat väcka statsministerns intresse för den, så att han beaktar den när utredningar i framtiden skall tillsättas.
Herr talman! Det råder inga meningsskiljaktigheter på denna punkt mellan frågeställaren och mig. Parlamentariska kommittéer är en utomordentligt värdefull institution som vi i motsats till många andra demokratiska länder har. Den ger regeringspartiet och oppositionspartierna tillfälle att resonera med varandra. Detta har också skett i betydande utsträckning. I alla de stora politiska frågor, som vi haft anledning att sedan behandla här i riksdagen, har vi eftersträvat att göra det möjligt för oppositionen att delta i utformningen. Jag delar sålunda frågeställarens bedömning av värdet av denna praxis.

Herr talman! Herr Skoglund har frågat mig, om jag är beredd att med hän syn till nu föreliggande material rörande utbyggnad och drift av Stekenjokkgruvan meddela, om och när ett förslag till riksdagen i ärendet är att vänta. På uppdrag av kommerskollegium har Bolidenbolaget utfört en projektering med driftkostnadsoch lönsamhetskalkyl beträffande Stekenjokk-fyndigheten. Denna utredning överlämnades den 30 september 1968 till kollegium. Bolaget kommer under november att komplettera sin utredning såvitt gäller en delfråga som rör anrikningsplaneringen. Kommerskollegium har i enlighet med vad som anmälts i proposition nr 51 till årets riksdag inlett förhandlingar med LKAB om ett optionsavtal syftande till en eventuell arrendeupplåtelse. LKAB har åtagit sig att utföra en detaljganskning av projekteringen samt tillsatt en expertgrupp härför. Arbetet bedrivs med största skyndsamhet. Det i Bolidenbolagets utredning framlagda resultatet kan betecknas som ganska positivt, och flera skäl talar för att gruvdrift i Stekenjokk kan bli lönsam. Detta är självfallet en preliminär bedömning. Något ställningstagande kan inte ske förrän LKAB genomfört sin granskning av de olika förutsättningar som denna bedömning grundar sig på. I anslutning till beslutet om gruvdrift måste ställnig tas till den organisatoriska formen för gruvdriften. Detta är en fråga, som riksdagen förbehållit sig att få pröva. Förslag härom bör, såvitt jag nu kan bedöma, kunna föreläggas 1969 års riksdag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det svar han lämnat på min fråga. Jag uppfattar svaret på det sättet, att statsrådet sagt ja till min propå om att gruvdrift skall komma i gång i Stekenjokk. Får jag bara tillägga att det är angeläget att det fortsatta arbetet på utred ningsoch prospekteringsplanet — liksom de kontroller som sammanhänger därmed — bedrivs med största skyndsamhet. Jag noterar, att statsrådet avser att förelägga nästa års riksdag förslag i ärendet. Förväntningarna uppe i vilhelminabygden är mycket stora när det gäller denna gruvdrift i Stekenjokk. En sådan skulle komma att innebära en omfattande sysselsättning i de bygderna och skapa trygghet för kommunen under avsevärd tid framåt. En gruvdrift där uppe skulle dessutom få influens på angränsande kommuner i inlandet. Ur skilda synpunkter är det därför värdefullt och angeläget att denna verksamhet kommer till stånd så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag tror inte att jag behöver understryka för herr Skoglund att jag helt delar hans uppfattning — och inte bara hans uppfattning, utan den uppfattning som råder i hela regionen — att det är utomordentligt angeläget att denna gruvdrift kommer i gång så snabbt som möjligt. Det är också därför som arbetet nu bedrivs med all den skyndsamhet som är möjlig och med insättande av all den expertis vi förfogar Över. Herr Skoglund kanske hårdrog mitt svar en aning när han sade — om jag citerar honom rätt — att jag beslutat föreslå riksdagen att gruvdrift skall igångsättas i Stekenjokk. Jag kan av naturliga skäl inte på detta stadium uttrycka mig lika kategoriskt som herr Skoglund, eftersom utredningsarbetet ännu inte är avslutat. Men det är självklart att vi inte skulle ha lagt ned de kostnader som vi gjort på detta projekt, om vi inte trott att en gruvdrift i Stekenjokk är lönsam. Jag vill nu bara upprepa att arbetet bedrivs med all möjlig skyndsamhet.

Herr talman! Fröken Ljungberg har i en interpellation ställt vissa frågor till mig beträffande dels riskerna för obehörig påverkan vid röstning för sjuka, invalider och åldringar genom annan person, dels riskerna för att valhemligheten röjs genom att valsedlar har olika storlek, dels användning av valurna vid poströstning. Herr Sjöholm har i en enkel fråga ställt liknande spörsmål. Jag ber att få besvara frågorna i ett sammanhang. Enligt särskilda regler har väljare, som på grund av sjukdom, lyte, vanförhet eller hög ålder är oförmögen att inställa sig vid valförrättningen för det valdistrikt där han är uppförd i röstlängden, fått rätt att rösta genom valsedelsförsändelse på liknande sätt som vid röstning genom äkta make. När sjuka m.fl. röstar genom valsedelsförsändelse skall väljaren själv frivilligt lägga in sin valsedel i innerkuvertet och tillsluta detta och därefter i närvaro av den som skall ge in valsedeln och ett vittne lägga in innerkuvertet i ytterkuvertet och tillsluta detta. Han skall sedan på ytterkuvertet teckna förklaring på heder och samvete att han till följd av sjukdom, lyte, vanförhet eller hög ålder är oförmögen att inställa sig vid valförrättningen och att det vid anordnandet av valsedelsförsändelsen gått till på det sätt som jag nyss angav. Både ingivaren och vittnet skall på ytterkuvertet intyga att väljaren egenhändigt har undertecknat förklaringen och att något förhållande som strider mot förkla ringen inte är känt för dem. Ingivare får endast den vara som är barn eller barnbarn till väljaren eller är väljarens fader, moder eller syskon eller väljarens vårdare. Möjligheten för dessa kategorier att rösta utan personlig inställelse har funnits bara vid de två senaste valen. Reglerna kom till efter nära 20 års utredningsarbete. Den lösning som statsmakterna till sist stannade för hade stöd i en övervägande del av remissopinionen, och i riksdagen tillstyrktes den enhälligt av konstitutionsutskottet. Jag har inte fått kännedom om att det har förekommit något missbruk av reglerna om valsedelsförsändelse för sjuka m.fl. vid 1966 års val, alltså första gången bestämmelserna tillämpades. Däremot föreligger uppgifter om olika former av sådant missbruk vid årets val. Det har ännu inte varit möjligt att skaffa sig en bestämd uppfattning om i vilken omfattning missbruk har förekommit. Tillgängliga uppgifter tyder emellertid på att omfattningen har varit tämligen begränsad. Enligt min mening är det en allvarlig sak om de nya reglerna utnyttjas för obehörig påverkan på sjuka, invalidiserade och ålderstigna väljare vid deras röstutövning. Jag vill emellertid betrakta de fall av missbruk som har förekommit vid årets val såsom undantagsföreteelser. Den uppmärksamhet som saken har väckt kan förmodas ha inpräntat vikten av att föreskrivna regler noga iakttas vid röstning med valsedelsförsändelse. Det synes också lämpligt att socialstyrelsen genom närmare anvisningar klargör hur man skall gå till väga vid medverkan till röstning på detta sätt och inskärper vikten av att gällande föreskrifter iakttas. I avbidan på ytterligare erfarenheter bör enligt min mening någon omprövning av dessa regler inte ske. Frågan om reglering i vallagarna av storleken på valsedlar har vid flera tillfällen, senast år 1967, prövats av riks dagen, som hittills ställt sig avvisande till en sådan reglering. Det är emellertid troligt att företeelsen med olika stora valsedlar kommer att försvinna i och med övergången till ett nytt valtekniskt system. Enligt tilläggsdirektiv i våras till valtekniska utredningen har denna att undersöka möjligheterna att effektivisera valförfarandet genom användande av maskinell teknik. En av förutsättningarna för användande av en sådan teknik torde vara att valsedlarna i viss mån standardiseras. Utredningen arbetar med sikte på att en ny teknik skall kunna tillämpas vid 1970 års val. Vallagen innehåller inte någon föreskrift om att valkuvert som avges vid röstning på postanstalt skall läggas ner i en urna. En sådan föreskrift finns däremot i fråga om röstning i vallokal. Garantierna för att röstmottagaren verkligen tar emot och vidarebefordrar valkuvertet ligger vid poströstning i stället i en bestämmelse om att röstmottagare på postanstalt skall föra en särskild förteckning över mottagna poströster. I förteckningen skall anteckning göras varje gång ett valkuvert tas emot. 1965 års valtekniska utredning kommer att i sitt arbete på ett enklare och mera effektivt valtekniskt förfarande ta upp frågan om röstningsproceduren i hela dess vidd. Enligt sina direktiv har utredningen bl.a. att pröva om den maskinella tekniken kan användas även vid röstavgivning på postanstalt. Det finns anledning att anta att detta kan leda till nya former för kontroll av att avgivna poströster tas emot och vidarebefordras till sammanräkningsmyndigheten.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet Kling för det i många avseenden utförliga svar som jag har fått. Jag vill ändå något uppehålla mig vid svaret på de fyra frågor, som jag tillät mig att ställa, och börjar då från slutet, därför att jag i den delen har minst att säga 1 mina kommentarer och mitt kanske skärpta frågande.

Det ligger någonting tillfredsställande i att se att ett valkuvert stoppas ned i en urna. Det är ett gammalt fint förfaringssätt som väl utan vidare skulle kunna tilllämpas också vid poströstning. Som justitieministern framhållit skall röstmottagaren vid poströstning föra en särskild förteckning över mottagna röstsedlar och i förteckningen varje gång göra en anteckning, när ett kuvert tas emot, men den som står framför luckan ser inte alltid och förstår kanske inte vad som försiggår. Det skapar en osäkerhet över kontrollen vid röstmottagningen, och det är väl det som har givit anledning till önskemålet hos många människor om att man kunde ha en urna. Justitieministern säger att problemet kanske försvinner, om man får ett annat valtekniskt förfarande. Det förstår jag och därför har jag egentligen ingenting annat att säga om det än att jag uttrycker förhoppningen att det verkligen skall bli på det sättet att man med ett mera tekniskt förfaringssätt kan skapa den ökade säkerhetskänsla som kanske är av behovet påkallad i detta fall. Vad beträffar den näst sista frågan i min interpellation, som gällde valsedlarnas storlek, är jag fullt på det klara med att den frågan har diskuterats flera gånger och att man inte har funnit anledning till någon särskild reglering i det avseendet. även på den punkten säger statsrådet Kling att den företeelsen troligtvis kommer att försvinna, om man får ett annat förfaringssätt vid själva proceduren, varvid den maski nella tekniken framtvingar standardisering av valsedlarna. Om det kommer att ske tycker jag att man verkligen fått bort en del av ifrågavarande svårigheter. Vad beträffar dessa båda frågor är jag därför tills vidare tillfredsställd med och tacksam för det svar jag har fått. Vad beträffar de två första frågorna är jag litet mera tveksam. Vidgningen av röstmöjligheterna var ju en nyhet 1966, en vidgning som av oss alla otvivelaktigt uppfattades som någonting mycket positivt. Det är beklagligt om man av ofta organisatoriska och praktiska skäl inte kan låta fullmyndiga medborgare begagna sin rösträtt. Detta är i varje fall ett försök att åstadkomma en vidgning av dessa möjligheter, men vi alla var väl på det klara med att det när det beslutades om ändring av vallagen 1965 rådde tveksamhet i flera avseenden. Främst gällde det väl hur man skulle kunna, uppriktigt sagt, undvika att inleda människor i frestelse, ty det är någonting som man inte skall göra och det är tydligen inte heller så lätt att låta bli. Det andra som i varje fall vid beredningen av detta lagförslag särskilt diskuterades gällde hur man Pprincipiellt skulle kunna garantera ett slags säkerhet för att inte någon obehörig påverkan skall äga rum. Speciellt ömtåligt är detta då det rör sig om människor vilkas insufficiens kan ifrågasättas, för att nu använda ett täckande men besvärligt ord. Jag tog upp denna fråga med anledning av att vi veckorna efter valet i tidningspressen fick ta del av det ena referatet efter det andra om hur det hade förfarits oegentligt i olika vallokaler. Man fick den uppfattningen att sådana oegentligheter hade en oerhörd frekvens i år och på ett sätt som vi aldrig varit med om förr. Nu framhåller statsrådet Kling, att tillgängliga uppgifter tyder på att omfattningen varit tämligen begränsad. I min fråga använde jag uttrycket »i betydande omfattning vid årets val», och jag vill i riktighetens intresse gärna säga, att statsrådet och inte jag har rätt från en viss synpunkt sett. Efter vad jag förstått av den lämnade redogörelsen väntar man nu i justitiedepartementet mer eller mindre på att uppgifter skall strömma in om vad som verkligen har hänt, men jag kan inte få någon uppfattning om huruvida man från justitiedepartementets sida ännu så länge har vidtagit några åtgärder för att undersöka förhållandena, men det kommer kanske att ske. Jag försökte med hjälp av upplysningstjänsten här i riksdagen att få ut en förfrågan till länsåklagarna i landet beträffande antalet polisanmälningar, föranledda av misstänkta brott mot vallagen. Svaren avgavs under första hälften av oktober. Jag medger att antalet anmälningar vid den tidpunkten var ganska litet, nämligen tolv polisanmälningar i hela landet, om jag nu har räknat rätt. Och av dessa tolv hade vid den tidpunkten bara två anmälningar lett till stämningsansökan. Flera länsåklagare meddelade dock att de ännu övervägde hur de skulle göra. En del av anmälningarna hade tagits tillbaka och en del ärenden nedlagts o.s.v.

Jag är inte orolig för att valdeltagandet kan ha rubbats. Det är inte den saken jag är ute efter. Men det är oroande på det sättet att alltför många människors integritet i valsituationen har satts i fråga. Och det är för mig en mycket allvarlig sak. Justitieministern säger i sitt svar: »Jag vill emellertid betrakta de fall av missbruk som har förekommit vid årets val såsom undantagsföreteelser.» Ja, det vill jag också göra. Men kan jag göra det med hänsyn till det, låt vara bristfälliga, material som jag här har lyckats uppbringa? Vidare säger justitieministern: »Den uppmärksamhet som saken har väckt kan förmodas ha inpräntat vikten av att föreskrivna regler noga iakttas vid röstning med valsedelsförsändelse.» Det är en förhoppning som jag också delar. Avsikten med min interpellation har bl.a. varit just att få justitieministern att inpränta vikten därav — något som nu har skett och för vilket jag tackar. Men i sista meningen av samma stycke i svaret säger statsrådet Kling: »I avbidan på ytterligare erfarenheter bör enligt min mening någon omprövning av dessa regler inte ske.» Då vill jag fråga vad det betyder.

Formuleringen »i avbidan på ytterligare erfarenheter» tyder ju på att statsrådet vill avvakta utgången av ännu ett val, och jag undrar om inte det ändå är litet lättvindigt. I det sammanhanget vill jag erinra om vad konstitutionsutskottet skrev i sitt utlåtande rörande denna lagfråga 1965. Jag har också tillåtit mig att återge det i min interpellation. Utskottet skrev då: »Med hänsyn till ämnets vansklighet är det enligt utskottets mening angeläget, att erfarenheterna av det nya valsedelsförsändelseinstitutets tillämpning vid kommande val blir föremål för noggrann uppmärksamhet. Skulle dessa bli mindre gynnsamma än utskottet ansett sig kunna förutsätta, måste en åtstramning av regelsystemet övervägas.» Det är framför allt den första av mig citerade meningen som jag vill understryka.

För att verkligen stryka under allvaret i detta vill jag citera vad en länsåklagare skrev i sitt svar till riksdagens upplysningstjänst. Han hade fått in anrälningar om misstanke för obehörig påverkan avseende ett ovanligt stort antal röstdeltagande.

Det är inte bra med en sådan lag, och detta är anledningen till att jag undrar om det inte kan finnas skäl i att verkligen fundera över det som konstitutionsutskottet syftade på med sina ord om ämnets vansklighet. Jag vill också, herr statsråd, erinra om att den utredning, som föregick propositionen 1965, när den framlade sitt betänkande stannade vid två alternativa förslag utan att ge sitt direkta förord åt något av dessa. Det ena av dem avsåg ambulerande röstmottagare.

Jag har också i min interpellation anfört att det vid årets val »även framkommit andra förhållanden som bör föranleda en ändring i vallagen för att val skall kunna ske under betryggande former och med bevarande av valhemligheten», Det har alltså inte gjorts någon exemplifiering.

Detta är säkerligen ingenting som stört ordningen i vallokalen, ty det har 108 gått lugnt och fint till. Men ett faktum är att det, om detta förfarande skulle vinna spridning i kommande val, blir konsekvenser för valförfarandet som ingen av oss vill bidraga till. Jag vet inte vad resultatet blir av skrivelsen till länsstyrelsen i detta norrländska län, men jag förmodar att det finns anledning för justitiedepartementet att se även på denna sak. Herr talman! Med det sagda har jag velat understryka allvaret i frågan.

Herr talman! Också jag vill tacka för svaret. Men justitieministern svarar bara till hälften på min enkla fråga. Frågan upptar ju två avsnitt. Det ena avsnittet gäller valsedlarnas storlek, och den saken tycker jag har klarats av på ett tillfredsställande sätt. Det kommer att ordna sig så småningom härvidlag, ty nog är det riktigt att valsedlarna skall vara lika stora. Det måste vara fel att en valsedelsmottagare utanpå kuvertet kan känna vilket partis valsedel som den röstande använt. Det andra avsnittet av frågan gällde om statsrådet ämnar vidtaga »någon åtgärd i anledning av det otillfredsställar.de skyddet av valhemligheten — — —- efter röstning genom äkta make eller ombud — — —». Det står alltså. efter röstning; frågan har därför inte samma innebörd som den fröken Ljungberg rest i sin interpellation utan gäller vad som sker efteråt när exempelvis i ett mycket litet valdistrikt endast en person röstar genom äkta make eller ombud. Det innerkuvert som då används skiljer sig ju från de vanliga innerkuverten, och valnämndens samtliga ledamöter kan alltså vid röstsammanrräkningen se hur personen i fråga röstat. Sedan jag framställt denna fråga förekom en notis i en tidning från en plats — jag tror Ödsmo — där valnämndens ordförande just påpekade att i det distriktet hade endast en person röstat genom äktamakekuvert, och hela valnämnden kunde alltså konstatera hur derna person hade röstat. Det kan måhända tyckas att detta är en liten fråga. Men ingen fråga som rör valhemligheten är väl egentligen liten. Valhemligheten skall vara hundraprocentig, om detta går att ordna. Min fråga kanske var något lapidarisk, och lag fordrar inte att justitieministern oförberedd skall lämna ett svar. Frågan är emellertid inte så svår, och jag skulle vilja föreslå ett system som går ut på alt om inte fler än tio eller kanske fem personer röstat genom ombud eller med äktamakekuvert, så skulle försändelserna skickas till länsstyrelsen för att öppnas där. På länsstyrelsen känner man inte till vem som avgivit dem. På det sättet kan inte valnämndens ledamöter se hur vederbörande röstat. Jag tycker att vi skall göra vad vid kan för att göra valhemligheten så vattentät den någonsin kan bli. Detta är alltså ett förslag i den riktningen.

Herr talman! Fröken Ljungberg började sitt anförande med att framhålla att man skall försöka undvika att inleda andra i frestelse. Jag tycker att fröken Ljungberg inte har handlat enligt den maximen. Tvärtom frestar hon mig att göra en mycket lång utläggning om alla de spörsmål som hon berörde i sitt anförande. Jag skall emellertid, herr talman, försöka att fatta mig kort. Jag skall först ta upp frågan om valsedlarna och deras utseende. Den valtekniska utredningen arbetar för närvarande med en arbetsmodell som ser ut på följande sätt: För det första skall valsedlarna vara standardiserade. Det skall vara hålkort med tryck, ungefär i den här storleken och av detta utseende. För det andra skall sammanräkningen av valsedlarna ske i 40—50 regionala centraler, dit valmaterialet förs från vallokaler och postkontor. Systemet med preliminär sammanräkning i vallokalerna på valdagens kväll slopas. För det tredje bygger systemet på att särskild teknisk apparatur skall användas i vallokaler och på postanstalter. Valsedeln skall inte som nu läggas in i kuvert utan i en kassett, förslagsvis av detta utseende, där valsedeln stoppas in. Den förs sedan av valförrättaren in i en särskild valbox — som alltså kommer att ersätta de urnor som nu finns — där valsedeln genom ett särskilt förfarande med speciella tekniska anordningar frigörs från kassetten. Man stic ker alltså in kassetten och en griparm tar valsedeln. Man drar ut kassetten och valsedeln ligger i boxen. Vid valförrättningens slut transporteras valboxen direkt till regioncentralen. I princip skall transporttiden maximalt vara två timmar. För det fjärde skall möjligheten för den röstande att själv tillverka valsedlar — den fria nomineringsrätten — behållas liksom möjligheten att stryka namn på valsedeln. Man skall också kunna använda detta förfarande för röstning genom äkta make eller ombud. Då ser modellen ut på detta sätt och ersätter de nuvarande inneroch ytterkuverten. Allt skall skrivas på ytterhöljet. Valsedeln läggs in och det skall finnas en särskild försegling, som inte finns med på denna modell. Det hela sticks in i valboxen och valsedeln grips och läggs ned där, medan kassetten behålls av valförrättaren. Jag tror att herr Sjöholm därmed fått svar på alla sina frågor. Herr Sjöholm riktade en liten förebråelse mot mig, men jag tycker att man måste vara mycket finkänslig vid läsningen av en maskinskriven text på två och en halv rad om man skall upptäcka att herr Sjöholm avsåg det han tydligen gjorde. Jag hoppas dock att han nu är tillfredsställd. Jag skall därefter återkomma till fröken Ljungbergs långa anförande. Det är alldeles riktigt att vi har samma uppfattning i det att vi ser allvarligt på att bestämmelser, som är till för att skydda röstningen, missbrukas.

Den senaste utredningen lade fram ett principbetänkande, vari två alternativ diskuterades: dels ett alternativ med ambulerande röstmottagare, dels det alternativ som så småningom har genomförts. Det ta principbetänkande remissbehandlades, och med stöd av en överväldigande remissopinion presenterade kommittén med tiden ett andra betänkande, vari man detaljerat föreslog det nuvarande systemet. Anledningen var tvåfaldig. Bland annat skulle det bli mycket administrativt trassel med ambulerande röstmottagare. Jag tror inte heller att de synpunkter, som herr Sjöholm framförde i ett avsnitt av sitt anförande, skulle ha kunnat vinna beaktande vid ett sådant förfarande. Dels skulle man — t.ex. när det gäller åldersdomshem — kanske vara nödsakad att föreskriva att röstning bara skulle förekomma vid anstalter av viss storlek, såsom nu gäller vid poströstning på sjukhus, dels skulle man i mycket stor utsträckning utesluta dem som ligger sjuka eller invalidiserade i sina hem. Riksdagen beslöt av dessa skäl att vi skulle försöka det nuvarande systemet. Vi har nu använt det vid två val. Vid det första valet förekom — som jag framhöll i mitt svar — inte något missbruk, såvitt vi vet. Vid det senaste valet har det, säger fröken Ljungberg, ramlat ned det ena referatet efter det andra i pressen om missbruk; fröken Ljungberg tog tillbaka påståendet att sådant skulle ha förekommit i betydande omfattning. Vad har skett hittills? I fyra fall har förundersökning inletts, och två fall har föranlett åtal. Jag försöker alltid i min verksamhet att iaktta grundlagens bud, och jag skall därför i motsats till fröken Ljungberg inte gå in på diskussion av ett enskilt fall, som ännu inte är avgjort av domstol. Vi bör avvakta domstolsförfarandet och lagakraftvunnen dom innan vi fäller några omdömen. Det är fullständigt riktigt att justitiedepartementet hittills inte har gjort någon egen undersökning av förekomsten av missbruk. Det beror helt enkelt på att jag, när mina medarbetare väckte frågan, visste att riksdagens upplysningstjänst hade skickat ut cirkulärskri velser till länsåklagarna. Jag ansåg det då onödigt att besvära dem med två skrivelser, eftersom i varje fall jag själv såsom riksdagsman kunde få upplysningarna från riksdagens upplysningstjänst. Fröken Ljungberg hävdade vidare att mitt svar antydde att ingenting skulle inträffa före 1970 års val. Det har jag inte direkt sagt ut. Jag tycker nog att våra erfarenheter av systemet ännu är alltför obetydliga för att man skall kunna fälla ett riktigt omdöme om det. I varje fall tycker jag det är litet för lättvindigt att utgå från vad som har förekommit i år innan det har blivit rättsligt bedömt. Jag anser att vi bör få tillfälle att se närmare på det innan vi tar definitiv ställning till om vi bör vidtaga någon ändring av systemet till 1970 års val. Fröken Ljungberg sade att vissa personer under valförrättningarna satt och lyssnade för att höra efter vilka som röstade. Jag vill bara till sist, herr talman, erinra om att en valförrättning är en offentlig förrättning, och jag tror inte att någon i denna kammare skulle vilja ha en ändring på det förhållandet.